Fru talman! Jesper Skalberg Karlsson har frågat bostads och digitaliseringsministern hur han ser på förslaget i betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning och på att kriminalisera köp av hyreskontrakt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt har haft regeringens uppdrag att komma med förslag på åtgärder som motverkar att otillåten ersättning tas ut för hyreslägenheter. Av utredningens betänkande framgår att den olagliga handeln omsätter stora belopp, sker med hjälp av avancerade upplägg och har kopplingar till organiserad brottslighet. Den olagliga handeln med hyresrätter är till stor skada. Den gör att hyresmarknaden fungerar dåligt och att det blir svårare att få en hyreslägenhet. Det drabbar enskilda bostadssökande som inte betalar otillåtna ersättningar, och det urholkar förtroendet för hyresrätten. Det här vill regeringen komma till rätta med. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. Regeringen vill inte ta ställning till om kriminalisering av köp är rätt väg att gå innan vi har fått remissinstansernas synpunkter. Jag noterar dock att hyresmarknadens parter, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna, ställer sig bakom utredarens förslag, däribland förslaget om att kriminalisera köp av hyresrätt. Utredningens förslag innebär att hänsyn ska tas till de förmildrande omständigheter som kan finnas. En person som betalar en mindre summa för ett hyreskontrakt och som har ett mycket stort behov av bostad ska enligt förslaget inte straffas. Detta bör ofta vara fallet för de studenter och unga som Jesper Skalberg Karlsson nämner. Däremot innebär förslaget att den som betalar stora belopp för ett hyreskontrakt och kanske anlitar en svartmäklare och lämnar falska uppgifter till hyresvärden och inför myndigheter ska kunna straffas för det. Regeringen får som sagt återkomma när det gäller vilka åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med svarthandeln och om kriminalisering av köp är rätt väg att gå. Under tiden fortsätter regeringen att föra en aktiv bostadspolitik med många olika åtgärder som resulterar i fler bostäder för människor med olika behov. Det investeringsstöd som regeringen har infört i syfte att främja utbudet av nya studentbostäder och hyresbostäder till en lägre hyra har gett resultat. Bostadsbyggandet är på mycket höga nivåer. Över 10 000 bostäder har beviljats investeringsstöd - bostäder som när de har färdigställts kommer att gynna många, däribland unga.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste ändå uppehålla mig vid debatten om den förra interpellationen, då statsrådet sa saker i stil med: Öppna era hjärtan, och vad hände sedan? Det gör hon i ett försök att måla upp Moderaterna som ett aningslöst parti. Jag minns valrörelsen 2014. Jag vet att Carl Bildt, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt i nästan varje tal under våren och sommaren nämnde att vi ser stora flyktingströmmar på väg till Sverige, att det kommer att kosta mycket pengar och att det kommer att kräva att vi omprövar en del politik. Varje gång de sa det sa statsministern: Ni springer rasisternas ärenden. Sedan kom valet, och Alliansen förlorade. Vad var det första som regeringen gjorde? Jo, man slopade migrationsministerposten. År 2015 hände någonting. Då försökte Socialdemokraterna säga att det var Moderaternas politik som de fick ompröva. Men det var Göran Perssons utlänningslag som gällde under nästan hela alliansperioden. Vill statsrådet slå sig för bröstet över att hon har ett stängt hjärta och inte ett öppet är det dock upp till henne. Fru talman! Nu ska jag tala om denna interpellation. Den svenska hyresmarknaden fungerar dåligt. Det vet alla som har sökt en hyresbostad i någon av våra storstäder. Det verkar även regeringen ha insett, eftersom det sägs explicit i svaret. Att kriminalisera köp av hyreskontrakt kan verka lockande om man vill vara slagkraftig och visa att man gör någonting. Men bakgrunden är att nuvarande lagstiftning inte följs. Då är frågan om en ny lag är lösningen på problemet. Jag skulle kunna tänka mig att om det är problem att upprätthålla en lag kanske man ser över om polisen ska få nya verktyg för att stävja dessa brott. Man kanske ger polisen mer resurser för att stävja dessa brott. Man kanske ger polisen fler kollegor. Men regeringen ser i stället över om det ska göras olagligt att köpa dessa kontrakt. Jag kan berätta en liten hemlighet. Det är så klart lockande att visa sig handlingskraftig genom att stifta nya lagar, allra helst om man är en lagstiftande församling. Men ny lagstiftning är inte alltid det enda och bästa svaret, allra helst inte när det är politiken själv som har skapat det ursprungliga problemet. Fru talman! I dag hålls hyrorna artificiellt låga och jämna. Lika stora lägenheter med ungefär samma utrustningsgrad ska kosta ungefär lika mycket. Tittar vi då på Stockholm ska alltså en lägenhet innanför tullarna och en lägenhet tre mil utanför tullarna kosta ungefär lika mycket. Vilka kan då få dessa bostäder som ligger centralt? Ja, det är de som har levt länge och som därför har många ködagar, det vill säga äldre. Sveriges unga och studenter som inte har levt så länge och som därför inte kan ha så många ködagar får ta lägenheter som man inte behöver ha så många ködagar för att få. Håller man hyrorna på samma nivå blir det en situation där lägenheterna i city kostar mindre än vad de hade gjort med marknadshyror, och lägenheterna utanför city kostar mer än vad de hade gjort med marknadshyror. Det innebär alltså att unga människor subventionerar äldre människors boende centralt. Det blir på sätt och vis helt orimligt. Det är delvis författarna bakom detta betänkande som är skälet till att det är så. Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen blockerar viktiga reformer för en friare hyressättning som skulle vara mer rättvis mot Sveriges unga och som skulle skapa investeringsutrymme för att bygga mer. Är det då inte konstigt att illegalisera att unga och studenter helt enkelt försöker lösa problemet själva?
Fru talman! Inledningsvis kan man bli lite osäker på om interpellanten vet vilken interpellation han faktiskt skrev. Jag välkomnar en fortsatt migrationspolitisk debatt, men då kan vi kanske återkomma i en sådan interpellationsdebatt. Jag tänker nu ägna tiden åt att diskutera Jesper Skalberg Karlssons interpellation och som handlar om kriminalisering av köp av hyreskontrakt. Precis som jag sa i mitt svar har det varit ett brett utredningsarbete. Det finns också en bred uppställning från hyresmarknadens parter. Interpellanten nämner särskilt Hyresgästföreningen. Men även Sabo och privata Fastighetsägarna finns. De ställer sig bakom utredarens förslag, däribland även det förslag som handlar om att kriminalisera köp av hyresrätt. Jag har här i dag sagt att regeringen inte har tagit ställning. Regeringen kommer nu att analysera förslaget och invänta remissarbetet. Men just i den del som handlar om att köp ska kunna kriminaliseras finns det såklart argument både för och mot. Det är naturligtvis ett mycket viktigt analysarbete som ska göras. Det kan finnas allmänpreventiva skäl som talar för en kriminalisering av köp av hyresrätter. Det tycks faktiskt ha blivit accepterat i breda samhällsgrupper att det är ok att agera på det sättet.

Sedan finns det naturligtvis också seriösa skäl emot. Det gäller köpare, precis som interpellanten ger uttryck för, som har ett stort behov av en bostad och som hamnar i en underlägsen ställning i förhållande till säljaren. Därför har utredaren också tittat på olika nivåer i straffskalan för den händelse man går vidare med detta förslag. Utredaren har också tittat på hur man skulle kunna göra undantag i de fall då det har förekommit i ringa omfattning och där den bostadssökande inte anser sig ha något annat alternativ till att få en bostad än att på detta sätt försöka köpa en hyresrätt. Det finns alltså gradskillnader här. Där ser jag fram emot remissarbetet och de inspel och synpunkter som kommer fram både i remissarbetet och från de politiska partierna när vi sedan ska gå vidare med eventuella förslag.
Fru talman! Statsrådet vill inte svara ja eller nej på om regeringen vill skicka studenter i fängelse. Det känns lite olustigt. Det nämns i interpellationssvaret att det skulle ske bara om man till exempel uppger falska uppgifter till en hyresvärd eller till myndigheter. Men jag tycker ändå att det är en ganska stor gradskillnad därifrån till att systematiskt förmedla kontrakt på den svarta marknaden. Det är så att säga skillnad mellan äpplen och päron. Fru talman! En annan sak som nämns i interpellationssvaret är investeringsstöden och att det är investeringsstöden som kommer att lösa problemen på hyres och bostadsmarknaden. Det kan jag också tycka är lite märkligt att ta upp i en debatt som handlar om dessa eventuella nya lagändringar. Investeringsstödens effektivitet är nämligen långt ifrån självklar. Additionaliteten, det vill säga hur många bostäder som byggs som inte skulle ha byggts utan investeringsstöd, är inte riktigt utredd. Jag är med på att byggs mycket i Sverige, och jag är med på att det finns investeringsstöd. Det behöver dock inte vara så att det ena automatiskt leder till det andra, även om det sker samtidigt. Man nämner också i interpellationssvaret att det byggs många studentbostäder. Ja, det gör det, men frågan är hur många studentbostäder som hade kunnat byggas om regeringen inte hade tömt Akademiska Hus på över 5 miljarder år 2015. Då hade det så att säga funnits rätt mycket mer pengar att bygga studentbostäder för. Fru talman! Sveriges unga har på flera olika sätt missgynnats av de regleringar som omgärdar den rigida bostadsmarknaden. En låg inflation, nya amorteringskrav och en ökad reglering av kreditmarknaden missgynnar unga som inte har så mycket kapital och som vill köpa bostad. Samtidigt har vi Hyresgästföreningen och regeringen som slår vakt om en hyresreglering som stänger unga ute. Jag förstår inte riktigt hur det kan vara ungdomars fel att de drabbas av en icke fungerande bostadsmarknad. I det här läget känns det som att man försöker illegalisera symtom men inte tittar på sjukdomen från början. Det är på sätt och vis ganska tondövt. I ett välfärdsland som Sverige ska ingen student behöva tacka nej till drömutbildningen eller drömjobbet för att det inte finns bostäder. Bostadsbristen sätter de facto väldigt många käppar i hjulet. Men det är väl ett utmärkt tillfälle att i brinnande högkonjunktur göra de strukturreformer som behövs för att få ett ökat och ändamålsenligt byggande? Att gå fram med förslag som skulle kunna ge någon fängelse i två år när personen egentligen bara vill sitta i skolbänken - är inte det väldigt konstigt? Om detta måste väl regeringen ha åtminstone en tillstymmelse till åsikt, även om man kan gömma sig bakom att andra har tyckt så tidigare.
Fru talman! Jag vill börja med att invända mot den provocerande formuleringen att det skulle finnas en regering som vill skicka studenter i fängelse. Jag tycker att man i så fall kan ställa samma fråga till dem som just nu har instämt i förslaget. Skulle interpellanten ställa den frågan till Fastighetsägarna, som tycker att detta är ett bra förslag? Tror interpellanten verkligen att Fastighetsägarna ställer sig bakom förslaget för att man vill skicka studenter i fängelse? Jag tycker att vi kan ha en lite bättre ton i debatten. Det finns en åtgärd som är viktigare än något annat för att få en väl fungerande bostadsmarknad, och det är att bygga fler bostäder. År 2017 fanns det i Sveriges land, ute i alla kommuner, planerad och påbörjad bebyggelse i form av över 75 000 nya bostäder. Min fråga är: Hur många bostäder byggdes under de borgerliga regeringsåren, när Moderaterna ledde regeringsarbetet? Den enskilt viktigaste lösningen i bostadspolitiken är att det byggs fler bostäder. Det gäller befolkningen i allmänhet men i synnerhet de unga som - när de är studenter eller ska söka sitt första arbete - ska kunna få det som i det svenska samhället är en rättighet, nämligen att ha en egen bostad. Den frågan är viktig, och jag vill gärna att vi fortsätter att diskutera den. Sedan är det så att man kan hitta olika lösningar på detta. Det kan vara det utredningen föreslår, och det kommer regeringen att överväga. Som jag sa finns det argument för och argument emot. När det gäller den grupp som interpellanten fokuserar på, studenterna, vet jag många goda exempel - inte minst från den kommun jag själv kommer ifrån - där kommunen kan gå in och tillsammans med lärosätet aktivt formulera en bostadsgaranti. Man försöker då på alla sätt, genom både de privata fastighetsägarna och det kommunala bostadsföretaget, leva upp till att vara en värdkommun för studenter. Det finns många goda exempel på hur man kan dra till sig en sådan tillväxt och utveckling i en kommun för att man faktiskt tycker att det är viktigt att vi har studenter. Jag skulle vilja säga att det inte finns någon kommunstyrelseordförande i det här landet som vill fängsla studenter för att de inte har bostad. Både regeringen och våra kommuner leder ett arbete där det är oerhört viktigt att man skapar goda förutsättningar för unga människor att få sin första bostad. Där tycker jag att utredaren har presenterat många intressanta och spännande förslag på hur man i framtiden kan både bygga mer bostäder och hitta aktiva åtgärder för att människor inte ska ägna sig åt en osund marknad där kontrakt för bostäder köps eller säljs.
Fru talman! Det är regeringen som ska lägga fram ett förslag på riksdagens bord, så det är väl rimligt att man frågar regeringen vad den tycker - inte Fastighetsägarna. Om Heléne Fritzon är helt övertygad om att Fastighetsägarna till hundra procent står bakom hela betänkandet får det dock stå för henne. Att vi har ett stort byggande i Sverige i dag är bra, men jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tror att det är saker regeringen gjorde i fjol som har gjort att det är så. Detaljplaneprocessen tar ofta tio år från idé till färdigt hus, och jag tror att det var en annan regering som satt vid makten för tio år sedan. Fru talman! Sverige har testat att ha en reglerad hyresmarknad där utbud och efterfrågan inte möts. Det leder till köer, det leder dålig allokering och det leder till inlåsningseffekter. Regeringen har haft ett gyllene läge för strukturreformer under en brinnande högkonjunktur. I stället har man fokuserat på att höja skatten på arbete och finansiera utbyggda bidragssystem. Det är problematiskt att hyresmarknaden fungerar så dåligt som den gör - det håller jag med regeringen om - men vi borde fokusera på strukturproblemen på hyresmarknaden snarare än på förslag om att med ny lagstiftning försöka rädda lagar som i dag inte efterlevs. Det borde så att säga vara prioriterat att sätta åt dem som säljer de svarta kontrakten, vilket redan i dag är olagligt, snarare än att jaga efter dem som drabbats av en icke fungerande hyresmarknad och bostadspolitik.
Fru talman! Jag vill tacka interpellanten för frågan om ungas möjligheter till bostad och en eventuell kriminalisering av köp av hyreskontrakt. Det är en viktig fråga, och den är angelägen. Jag ser fram emot fortsatta både debatter och samtal i detta viktiga ämne. I mitt sista inlägg måste jag dock ta tillfället i akt att rätta interpellanten på en punkt. Det är möjligt att det kan ta tio år med en omfattande översiktsplan. Jag har sysslat med detta i rätt många år av mitt liv. Om man har en väl fungerande översiktsplan är det mycket enklare att hantera detaljplaner. Det är med ett gott samarbete mellan den nationella nivån - regeringen, statsmakten och kommunerna - och aktiva byggherrar som det byggs. Det görs bara när dessa tre delar fungerar. De fungerar nu, och det byggs som aldrig förr i Sverige. Det gäller inte heller bara det som var planlagt för 2017, utan det planläggs också för fullt för 2018. Det är den bästa investeringen i unga människors liv och i unga människors möjligheter att få det första jobbet, studera på ett lärosäte och skapa en framtid. Jag ser fram emot utredningens förslag, och jag ser fram emot remissrundan och de inspel som kommer i remissarbetet. Jag ser också fram emot debatten mellan de politiska partierna om hur vi gemensamt kan ta ansvar för att fortsätta hålla i denna tillväxt i Sverige.